Herr talman! Börje Vestlund har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för en god tillväxt i Stockholmsregionen. Låt mig inleda med att säga att regeringen delar Börje Vestlunds syn att det finns mycket att glädja sig åt i huvudstadsregionen, men vi tror även att mer behöver göras för att utnyttja regionens fulla tillväxtpotential. Regeringen bedriver en aktiv regional tillväxtpolitik och näringspolitik för att stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt och attraktionskraft i alla delar av landet, och tillför årligen medel till länen för regionala tillväxtåtgärder. I mars presenterade jag en ny inriktning för EU:s regionalfondsprogram i Sverige för perioden 2014-2020. Totalt omfattar programmen 16 miljarder kronor, varav Stockholms län kommer att omfatta ungefär 620 miljoner kronor inklusive medfinansiering, lika mycket som under föregående programperiod. Sedan nuvarande regering tillträdde har en rad näringspolitiska initiativ tagits för att minska kostnaderna och förbättra villkoren för företagande och tillväxt bland annat genom sänkta företagsskatter och minskade administrativa kostnader för företagen. Reformer har också genomförts för att stärka efterfrågan och skapa etablerings och tillväxtmöjligheter för företag, såväl i etablerade branscher som i sektorer där dessa möjligheter tidigare har varit begränsade. Regeringen genomför även omfattande infrastruktursatsningar som stärker tillväxt och konkurrenskraft. Regeringen beslutade den 3 april att satsa totalt 522 miljarder kronor i den kommande nationella planen för Sveriges transportsystem under åren 2014-2025. Viktiga satsningar för Stockholm är bland annat Förbifart Stockholm, utbyggnaden av Mälarbanan och renoveringen av den så kallade getingmidjan mellan Centralen och Södra station, för att nämna några. Regeringens förhandlare slöt vidare i januari 2014 avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län med Stockholms läns landsting, Stockholms kommun, Nacka kommun, Solna kommun och Järfälla kommun. Bostadsbristen är en utmaning i flera av våra tillväxtregioner. Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad insatser för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad och öka bostadsbyggandet. Rörande Stockholm kan nämnas de utredningsdirektiv för att förbättra bostadssituationen i storstadsregionerna som regeringen nyligen har beslutat om. Avslutningsvis anser regeringen att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Stockholm finns i den egna regionen. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna hos länet. Tillsammans med länets egna prioriteringar och insatser skapar regeringens satsningar inom näringspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken och övriga politikområden mycket goda förutsättningar för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i alla delar av landet, inklusive Stockholmsregionen.

Herr talman! Jag ska be att få tacka ministern för svaret. Att leva i Stockholmsregionen innebär att vara i en väldigt kreativ region som växer. Det är alltid roligt. Detta skapar dock en rad problem. Låt mig börja med att säga att år 2034 beräknas vi vara 25 procent av Sveriges befolkning. Det innebär till exempel, om vi ska räkna i vår värld som vi befinner oss i, att Stockholms stad och län skulle ha 87 mandat av riksdagens 349. De 30 mandaten skulle vi då ta från någon annanstans i landet. Det skulle naturligtvis orsaka en del problem. Men man måste också ge förutsättningar för regionen att kunna vara kvar. Låt mig peka på några av de problem som trots allt finns och som kanske inte alltid finns i alla delar av vårt land. I interpellationen har jag pekat på bostäderna. Alla partier i Stockholm, oaktat vilka frågor partiet kommer överens om att prioritera centralt, måste också lägga till bostäderna. Alla partier måste göra detta. Och det har vi behövt göra hur länge som helst skulle jag vilja påstå. Det var ingen nyhet tidigare heller. När jag en gång i tiden jobbade kommunpolitiskt med bostadspolitik var det tio kommuner i Sverige som hade bostadsbrist. Resten hade ingen alternativt hade för mycket bostäder. I dag är det dock betydligt fler - det vet jag också. Det andra som jag vill peka på är infrastrukturen. Det är riktigt att regeringen har lagt en del förslag på området. Problemet är att andra regeringar också har gjort det, många gånger om till och med. Ett annat problem är minskat antal platser på högskolor och universitet. Det är riktigt att man har ökat antalet platser på lärarutbildningen, men man har inte ökat på samma sätt när det gäller all annan utbildning. Å andra sidan börjar Stockholms universitet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan nu bli några av de mest regionala högskolorna vi har i Sverige. Det är nämligen ingen som kan komma till Stockholm och studera. Samtidigt vet vi att det finns ett stort behov av personal i området. Det gäller inte minst de matchningsproblem som många företag upplever. Det finns också välutbildad arbetskraft vilket är en stor fördel, men å andra sidan också en tilltagande segregation. I allt detta har man något rejält att bita i. Problemet är att det finns en dåligt samlad storstadspolitik i sammanhanget. Låt mig bara peka på en sak. Man får nu 620 miljoner inklusive medfinansiering. Det innebär 4,1 miljoner per år per kommun inom Stockholms kommuner. Det är förhållandevis lite jämfört med vad andra regioner får. Nu jämför jag absolut inte med de kommuner där glesbygdskriteriet finns, men problemen finns trots allt. Titta på de tio kommuner som är skärgårdskommuner! Det är ett faktum att de har liknande problem som de kommuner som har värst problem med gleshet.
Herr talman! Det är också därför som skärgårdskommunerna får del av inte bara regionalfondsprogrammen utan också landsbygdsprogrammet, vilket Börje Vestlund säkert är medveten om. Jag och Börje Vestlund har haft de här diskussionerna innan, och jag kan bara konstatera att vi tycker lite olika. Jag tycker att varje region och varje kommun i landet måste växa utifrån sina egna förutsättningar. Och vi ska skapa möjligheter till detta. Det är inte så att Stockholm ska växa på bekostnad av andra regioner eller att någon region är viktigare än någon annan. Värmland är minst lika viktigt som Stockholm, och Göteborg är minst lika viktigt som Sorsele kommun. Det betyder att vi måste använda de regionala tillväxtresurserna utifrån varje läns förutsättningar. Man ska inte jämföra Stockholm med mindre städer i Sverige. Stockholm ska jämföras med andra världsstäder som London, Berlin, Shanghai eller New York till exempel. Det är där som Stockholm ska konkurrera. Stockholmsregionen är ett av de mest konkurrenskraftiga storstadsområdena i Europa, på samma nivå som till exempel London och Helsingfors. Stockholm genererar 27 procent av Sveriges bnp. Bnp per capita ökade med imponerande 3,1 procent per år från 1995 till 2008. Jag är glad över att vi har en huvudstadsregion som är innovativ, som har en sådan mångfald och som gör denna tillväxt möjlig. Det stärker nämligen Sveriges attraktivitet i världen. Vi kan också konstatera att arbetskraftens produktivitet är högre i Stockholm än OECD-genomsnittet och har dessutom ökat de senaste decennierna. Vi har många kluster runt om, i Stockholms län och i Stockholms stad, som har varit framgångsrika och som röner internationellt intresse. Det är life science, det är finansiella tjänster, automatisering och clean tech men också till exempel it-branschen som är oerhört angelägen och viktig för att sätta Sverige på kartan. Jag skulle särskilt vilja lyfta upp just de utmaningar som Stockholm som storstadsområde står inför med den inflyttning som sker, framför allt från andra länder. Det handlar om bostäder och om infrastrukturen. Fler bostäder behöver byggas i Stockholmsregionen, men vi kan ändå konstatera att bostadsbyggandet under det fjärde kvartalet 2013 nådde en av de högsta noteringarna under 2000-talet. Det är inte tillräckligt, men vi ser att trenden nu börjar ändras. Bostadsbyggandet ökade med närmare 150 procent i både staden och länet jämfört med samma kvartal året innan till exempel. För alla tillväxtregioner, oavsett om det är Kiruna eller Stockholm, är bostäder nyckeln till fortsatt konkurrenskraft och fortsatt tillväxt. Därför har regeringen bland annat tillsatt en utredning som syftar till att förbättra bostadssituationen i storstadsområdena. En annan viktig del handlar om att vi har knutit samman arbetet med infrastruktur och bostadsbyggande genom den Stockholmsöverenskommelse som vi har nått med kommunerna och länet, tillsammans med de förhandlingspersoner som regeringen har haft, och som har varit väldigt framgångsrik. Det innebär att vi nu får en utbyggd tunnelbana och också utökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Här har man nu ett paket och ett avtal som innebär att det totalt kostar ungefär 25 miljarder men att staten enbart går in med drygt 4 miljarder. Resten är trängselskatter och medfinansiering från kommuner och landsting. Jag hoppas att sådant kan bidra till ökad bostadsutbyggnad i dessa kommuner. Gärna så nära kollektivtrafiken som möjligt för att vi ska få både infrastruktur som funkar, kollektivtrafik som funkar och fler bostäder, inte bara villor utan också hyresrätter, bostadsrätter och liknande för att på det sättet minska bostadsbristen och öka tillväxten.
Herr talman! Jag ska ge statsrådet rätt i ett avseende. Det gäller att varje region måste växa på sina egna villkor. Det är viktigt, och det är viktigt att man formulerar det. Men man måste få de rätta förutsättningarna, och jag vågar påstå att just Stockholmsregionen inte har fått de rätta förutsättningarna för att kunna utvecklas. Jag vill också instämma i påståendet att ett företag eller kanske till och med en koncern som bestämmer sig för att placera sig i Stockholm inte kommer att kommer att placera sig i Malmö, Göteborg eller Luleå i stället. De skulle i så fall diskutera att möjligen förlägga sin verksamhet till Berlin, London eller någon annan större stad i Europa eller världen. Man måste ha klart för sig att Stockholm inte konkurrerar med någon annan del av landet. Det som däremot händer från tid till annan är att företag bestämmer sig för att flytta från till exempel Göteborg till Stockholm. Sådant händer, men det är mycket sällan det är åt det andra hållet. I mitt andra inlägg skulle jag vilja belysa skillnaden när det gäller företagande. Låt mig peka på några saker. Det behövs mer testbäddar. Regeringen kan bidra på olika sätt genom att bidra till att skapa tillväxt i hela landet men framför allt genom att svara på den efterfråga företagen har. En annan intressant sak som jag egentligen inte kan så jättemycket om men i alla fall har nosat på några gånger är de kreativa och kulturella näringarna som nästan har skapat en hubb runt Telefonplan i Stockholm. Där borde man kunna se till att putta på systemet ytterligare lite grann. Då talar jag inte om några fria konstnärer utan om företagare som vill utnyttja sin företagsidé och göra någonting nytt inom näringslivet. Det tror jag bara är bra. Det är positivt om vi på det sättet kan få en ny del i näringslivet. Där kan vi i politiken ha en roll att spela genom att ge förutsättningar för det. Det tredje är naturligtvis besöksnäringen. Den är stor i Stockholm, och den kan växa ytterligare. Där finns till exempel möjligheter med stora arrangemang, och då talar jag inte bara om OS. Jag kan tänka mig att näringsministern gärna vill säga det, men jag talar inte om OS och VM i det här sammanhanget. Det finns anledning att betona de akademiska stora konferenserna som faktiskt äger rum. Från min vardag som ordförande i Svenska Epilepsiförbundet kan jag nämna att i år, mitt i sommaren, kommer 1 500 professorer och doktorer att samlas på Älvsjömässan för att diskutera epilepsi. Det är en fantastisk sak, tycker jag, och det förekommer hela tiden, varje dag, och inte bara inom medicinområdet. Det gäller alla typer av forskning och utveckling. Där tror jag att vi tillsammans kan göra mycket, och politiken kan verkligen hjälpa till med det. När det gäller besöksnäringen och hur den ska utvecklas vill jag fråga: Är regeringen beredd att säga att stora arrangemang är sådant som bör ligga i linje med vad vi kan tänkas göra i framtiden, inte minst för att gynna de stora städerna? Vi ska ha klart för oss att sådana arrangemang kräver ganska stora konferenslokaler och framför allt väldigt många hotellrum.
Herr talman! Låt mig börja där Börje Vestlund slutade. Stora internationella event kan äga rum över hela Sverige. Det visar inte minst skid-VM i Åre och liknande arrangemang. Det är viktigt att se att det finns potential i hela Sverige för att ha internationella event. För mig är det jätteviktigt att se den styrka som finns i Stockholmsregionen. Det gäller inte minst det myller av människor som bor här, de affärsidéer och det innovativa tänkandet som många bär med sig och det spännande näringslivet som finns. Jag ser en stor potential i att Stockholm kan attrahera än fler internationella forskare, talanger, människor som vill komma och bo och arbeta i Sverige. Det finns, som jag bedömer det, två hinder i dag. Även Stockholms Handelskammare lyfter fram dem. Det är infrastrukturen och bostadsbristen. Det är växtvärken för många tillväxtregioner, men den är extra tydlig i Stockholm. Av den anledningen tillsatte regeringen de två förhandlingspersoner som jobbat med att kombinera bostadsutbyggnad med till exempel tunnelbana, vilket resulterat i ett mycket framgångsrikt avtal slutet mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län. Jag hoppas och tror mycket på det. Den statliga finansieringen är på drygt 4 miljarder, men merparten kommer från regionen och från kommunerna, liksom från bilisterna i form av trängselskatt. Vi kan göra mer för att bland annat se till att minska regelkrånglet i planprocesserna. Vi kan se över hinder som fördyrar, försvårar och försenar bostadsbyggandet. Sådana utredningar har regeringen tillsatt, och Stefan Attefall har som bostadsminister kommit med en del lagförslag på området. En annan viktig del är att hitta enklare boende för alla unga människor som kommer till Stockholmsregionen. Där har regeringen öppnat upp för att på ett effektivare sätt kunna utnyttja det befintliga bostadsbeståndet. Vi har tagit flera steg för att underlätta privatbostadsuthyrning, vilket är viktigt. En hel del lägenheter står tomma runt om i Stockholm, och om man kan möjliggöra för andrahandsuthyrning är det ett bra steg framåt för att få ett ökat antal bostäder. Börje Vestlund lyfter fram testbäddar, som är viktigt. Vinnova har under flera år tagit ett antal initiativ på området. Jag ska också understryka att för Stockholms stad och Stockholms län finns det möjligheter att söka medel i regionalfondsprogrammet. Där har man själv pekat ut teknisk utveckling och forskning som det område som medlen ska gå till. Det finns möjlighet att lägga dem på just testbäddar. Man pekar också på att man vill stärka små företags konkurrenskraft genom riskkapital och annat. Sedan pekar man även ut ett område gällande övergången till en koldioxidsnål ekonomi, till exempel genom satsningar på miljöteknik. Det står aktörerna i regionen fritt att satsa på just de delar som Börje Vestlund lyfter fram. Avslutningsvis skulle jag vilja nämna några saker som regeringen gör enligt den infrastrukturplan som vi har presenterat. Förutom en utbyggnad av tunnelbanan är Ostlänken, det vill säga ett nytt dubbelspår mellan Järna och Linköping, den enskilt största satsningen i länet. Vi har också Förbifart Stockholm, utbyggnad av Mälarbanan, färdigställandet av Citybanan, renoveringen av getingmidjan och planeringen för en östlig förbindelse. Andra regeringar har om och om igen föreslagit saker utan att åstadkomma något medan den här regeringen föreslår saker som också är finansierade krona för krona. Vi kommer därför att få se spaden i marken, om inte Miljöpartiet stoppar en eventuell socialdemokratisk regering i framtiden. Då blir det ingen förbifart.
Herr talman! Den som lever får se, skulle jag vilja säga när det gäller just infrastrukturutvecklingen i regionen. Jag tror att till och med herr talmannen håller med mig i det avseendet. Jag tänkte också säga någonting om bostadspolitiken. Regeringen har sagt att den inte tror på den socialdemokratiska bostadspolitiken såsom den har bedrivits. Det har man rätt att tycka som nytillträdd regering. Nu har man haft åtta år på sig att prova sina idéer. Alliansen har genomfört den bostadspolitik som de trodde på. Fungerar den bättre? Nej, dess värre gör den inte det. Även om man säger att det nu byggs lite mer talar vi om väldigt, väldigt små mängder. Vi vet av alla möjliga undersökningar som gjorts att byggandet är på tok för lågt, för att inte säga på gränsen till katastrofalt. Vi måste vara ärliga mot varandra och säga att byggandet är alldeles för lågt. Vad mer kan man då göra? Att bara titta på regelverket tycks vara regeringens politik, men man måste göra mer än det. Att hyra ut åt varandra kan vara en tillfällig lösning, men allt fler av dem som i dag söker till högskolor och universitet har bildat familj. Allt fler unga vill ha ett eget boende. Det är inte rimligt att bo hemma hos mamma när man är 35 år. Så har många stockholmsungdomar det. Det finns anledning att fundera mer på bostadspolitiken. Jag tror inte att man i något avseende kan säga att regeringens bostadspolitik varit lyckad och bidragit till tillväxten i Stockholmsregionen. Tvärtom skulle jag vilja säga att det är det största hindret för tillväxten i Stockholmsregionen.
Herr talman! Som jag redan sagt i interpellationsdebatten är just infrastruktur och bostadsbyggande två hinder som det är angeläget att jobba med för att Stockholmsregionen ska fortsätta att växa. Vi kan ändå konstatera att bostadsbyggandet har nått några av de högsta noteringarna under 2000-talet. Även om det är låga nivåer kan vi konstatera att de har ökat med 150 procent. Förra året påbörjades byggandet av 11 500 lägenheter i Stockholms län, för att bara ta ett exempel. Det är många, men alldeles för få. Vi vill gärna se ett ökat bostadsbyggande. Det är därför vi har villkorat infrastrukturutbyggnaden med att kommunerna ska ge plats för mer mark till bostäder i Stockholms stad och Stockholms län. Jag välkomnar den här debatten. Sveriges tillväxt byggs av de olika regionernas tillväxt, och där är Stockholm en väldigt viktig del. Att stärka förutsättningarna för att bo och verka i Stockholm är viktigt för att vara internationellt konkurrenskraftiga. Stockholm ska vinna matchen mot andra internationella storstadsområden. Vi kan konstatera att vi ligger väldigt långt framme och vinner många internationella mätningar av hur huvudstadsregionerna runt om utvecklas. Det är jag väldigt glad över. Utmaningar som kvarstår är dock infrastruktur och bostadsbyggande. De delarna behöver vi arbeta med på ett bra och intensivt sätt framöver för att tillsammans stärka förutsättningarna för Stockholm att växa.